Herr talman! Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra åt det faktum att vart femte hushåll på landsbygden fortfarande fyra år efter introduktionen saknar täckning av 4G-nät samt om jag avser att motverka bristerna i marknadens effektivitet som bromsar användningen av 4G i Sverige. Monica Green ber mig också ta reda på förklaringen till att den lägre användningen av 4G också har lett till problemen med den dåliga mobiltäckningen. Låt mig börja med att slå fast att vi ska ha bra mobiltäckning i hela Sverige. Det är en mycket viktig fråga för mig och dessutom en förutsättning för att människor ska kunna leva och utvecklas i hela landet. Vi svenskar tillhör dem som allra snabbast har tagit och tar till oss den moderna tekniken. Ska vi kunna möta människors allt starkare önskan att kunna leva alltmer mobila liv måste vi se till att allt fler kan få tillgång till allt bättre och allt snabbare mobila kommunikationer. År 2009 blev Sverige det första landet i världen där 4G lanserades kommersiellt. År 2011 blev Sverige ett av de första länderna i EU som började använda 800-megahertzbandet för mobila tjänster, något som blev möjligt tack vare att regeringen 2008 fattade beslut om att öppna upp det bandet för mobil kommunikation. Det innebär att stora geografiska områden, framför allt på landsbygden, nu kommer att kunna få mobiltelefoni och mobilt bredband samtidigt som mottagningsmöjligheterna inomhus blir bättre. Sverige är drivande internationellt för att frigöra ytterligare frekvensutrymme för mobila tjänster. För att de mobila bredbandsnäten ska kunna erbjuda den kapacitet och täckning som framtidens kunder kommer att efterfråga kommer vi framöver att behöva fortsätta frigöra alltmer utrymme för det. Enligt EU-kommissionen är Sverige det land i EU som har frigjort mest spektrum för mobila tjänster. För att slutkunderna ska kunna ta del av 4G-tjänster behövs också fler telefoner som klarar av 4G-tekniken. Nu anpassar den globala mobilindustrin sina produkter till denna teknik och de nya frekvensbanden. Alla kunder byter givetvis inte ut sina telefoner på en gång, men när fler går över till 4G-anpassade telefoner kommer förbättringarna att märkas. Sedan 2011 har täckningen med 4G i 800-megahertzbandet gått från 0 till 93 procent av Sveriges hushåll. Tvärtemot vad Monica Green skriver i sin interpellation är det en rekordsnabb utbyggnad. Nu ser vi också hur allt fler operatörer till följd av att konsumenternas krav växer ökar investeringarna i sina nät. Till exempel har Telia Sonera nyligen meddelat att de nu ska göra en storsatsning på att uppgradera och bygga ut sina mobilnät. Det innebär att de kommer att bygga ut sitt nät för 4G till mer än 99 procents befolkningstäckning redan nästa år och till mer än 90 procents yttäckning under 2015. Telia Sonera satsar också på att bygga ut 3G-näten så att även dessa konsumenter kan få bättre mobiltäckning. Det här är nödvändiga åtgärder eftersom alltför många konsumenter runt om i landet upplever att de inte får den mobiltäckning som de har blivit utlovade. För att underlätta och skynda på denna utveckling har regeringen nyligen tagit tre viktiga initiativ för att ytterligare förbättra mobiltäckningen i Sverige. För det första ska Post och telestyrelsen, PTS, nu genomföra stickprovsmätningar av mobiloperatörernas täckning i olika delar av landet. För det andra ska PTS arrangera regionala dialogmöten runt om i landet i syfte att underlätta frivilliga lösningar och utbyggnad av mobilnäten genom ökad samverkan mellan operatörer och exempelvis länsstyrelser, landsting, kommuner och samverkansorgan. För det tredje ska PTS samla in detaljerad information från operatörerna över hur utbyggnaden av deras respektive mobilnät fortskrider och utifrån det återkomma med en långsiktig plan för hur mobilnät kan byggas ut ännu mer. Vad gäller Monica Greens andra fråga måste jag tyvärr meddela att den inte är alldeles tydlig, och därför ber jag interpellanten förtydliga vad hon menar med den i sitt första inlägg.

Herr talman! Det här är ju en fortsättning på de många debatter vi har haft om mobiltelefontäckningen och att mobiltelefonerna ska fungera i hela landet. Vi har gång på gång i den här kammaren diskuterat huruvida mobiltelefonerna fungerar eller inte, och Anna-Karin Hatt har gång på gång talat om hur fantastiskt bra det är i Sverige. En nöjd minister har vi fått kännas vid ett antal gånger. Ministern har hela tiden hävdat att 99,9 procent har bra kapacitets och yttäckning där de bor. Efter vår förra interpellationsdebatt vände ministern plötsligt. Dagen efter vi hade haft en lång interpellationsdebatt om de dåligt fungerande mobilerna i det här landet ställer sig ministern på PTS marknadsdag och talar om att det här inte duger längre. Det är jättebra att ministern lyssnar på oss i oppositionen. Jag kan tänka mig att ministern också har tagit till sig synpunkter från en och annan ilsken väljare och att det har varit ett tryck på ministern även utan oss i oppositionen, men vi har tryckt på hårt för att ministern skulle ställa hårdare krav, vilket ministern nu tänker göra och redan har introducerat. Men jag noterar, precis som den förra interpellanten Tomas Eneroth sade, att det är bra med interpellationer för då åtgärdar regeringen vissa saker. I det här fallet har ju ministern gått oss till mötes till viss del, och det är bra. Det är jättebra. Sverige ska ju fortsätta ligga i framkant. Det är alldeles utmärkt. Sedan är det väl inte så att Sverige driver på hela EU och hela världen och att vi ligger först i allting. Det är faktiskt så att det finns ett antal länder som ligger i startgroparna för 700-bandet till exempel. I de startgroparna ligger inte vi än, så det finns nog en del andra länder som också drar. Men visst ligger vi i framkant, och det är alldeles utmärkt. När man lyssnar på Anna-Karin Hatt kan man höra att hon å ena sidan är nöjd med att vi är i framkant, att vi är ett it-land och att vi ska fortsätta vara det. Å andra sidan säger hon att hon inte är nöjd och att vi nu ska ställa krav på PTS som i sin tur ska vidta de här tre åtgärderna. Det är ju inte lätt för den som lyssnar att veta om ministern är nöjd eller inte nöjd. Det är i och för sig specifikt när det gäller den borgerliga regeringen, för man påstår ju två saker samtidigt, som att vi ska hålla ihop landet men vi måste ha ökade klyftor för annars vill inte folk jobba. Det är ganska typiskt för den borgerliga regeringen i största allmänhet. Låt oss vara överens om att det är viktigt med bra mobiltäckning i hela landet. Det är bra att ministern har tagit de här initiativen. Men sedan kommer vi till frågan. Anna-Karin Hatt frågar mig om kopplingen mellan den långsamma övergången till 4G och den sämre täckningen. Det finns många kopplingar. Den långsamma övergången i användningen av 4G har på åtminstone tre sätt bidragit till sämre mobiltäckning. Stora resurser har flyttats ut från en bred utbyggnad av 4G i landet till att förstärka överbelastade 3G-nät i tätbefolkade områden. Färre telefonikunder har väntat på 4G-näten och har minskat resurserna till investeringar i utbyggnad av 4G, som täcker en större del av landets yta. Vissa av dem som saknar 3G-täckning hade kunnat få täckning av 4G om de har haft rätt telefoner. Det finns många kopplingar.

Herr talman! De mobila bredbandsnäten i Sverige växer, men våra krav på täckning och hastighet på uppkoppling växer ännu snabbare. Vi vill helt enkelt prata, ringa och surfa i våra mobiltelefoner var som helst och när som helst. Monica Green lyfter upp en mycket viktig fråga. 4G-nätet bör byggas ut, och det bör inte ske på bekostnad av kvaliteten i 3G-nätet. Dessutom bör informationen till kunderna, till exempel täckningskartor eller marknadsförd uppkopplingshastighet, i större grad stämma överens med verkligheten. Vi kan också fundera över om nuvarande system för täckningskartorna baserad på signalstyrka utomhus är riktigt. Mobiltäckningsegenskaperna kan även variera mycket mellan olika telefonmodeller och till och med på hur användaren håller mobiltelefonen när den används. Nyligen har regleringsmyndigheterna i Sverige och andra länder i Norden och Baltikum vänt sig till EU-kommissionen för att få till stånd en bättre möjlighet att jämföra mobilmottagares prestanda. Det måste helt enkelt bli klart vad man köper som konsument. Ibland är vissa smarta telefoner inte så smarta när det gäller just täckning eller surfhastighet. Alliansregeringen vill främja utbyggnaden av infrastruktur för trådlös elektronisk kommunikation. Inget annat land i Europa, som Anna-Karin Hatt sade, har frigjort så mycket radiospektrum till mobila tjänster som Sverige. Det är just under alliansregeringen som beslut har fattats om att frekvenserna efter det gamla analoga tv-nätet ska användas till mobila tjänster. Det möjliggjorde utbyggnad av 4G-nätet. Den intensiva utbyggnad som skedde under 2012 har resulterat i att 4G-täckningen på landsbygden har ökat från 10 till 79 procent på bara ett år. Det är enligt PTS bredbandskartläggning. För några veckor sedan gav också regeringen i uppdrag till Post och telestyrelsen att vidta åtgärder för att underlätta utbyggnaden av mobilnäten, utvärdera mobiltäckningen och även utvärdera teleoperatörernas täckningskartor. Nu gäller det att intensifiera arbetet och, som it-ministern nämnde, genomföra stickprovsmätningar, genomföra regionala dialogmöten och sammanställa information om varje näts uppbyggnad. Under förra veckan skapades inom regeringens Bredbandsforum en ny arbetsgrupp, Gruppen för mobilt bredband. För att fler hushåll ska få bredband och för att få bättre kapacitet i tätorterna behöver vi först identifiera och sedan undanröja hinder för utbyggnad. Det kan handla om planfrågor, tillträde till mark för att bygga nya master och hur man får fram el eller fiberkabel till basstationerna. Herr talman! Jag undrar också hur Monica Green har tänkt sig främja 4G-nätets utbyggnad. Vill hon ha hundraprocentig mobiltelefontäckning i hela landet? Vem ska i så fall ta notan?
Herr talman! Jag bad Monica Green förtydliga vad hon menade med frågan: "Vad avser statsrådet att göra för att motverka bristerna i marknadens effektivitet som bromsar användningen av 4G i Sverige?" Monica Green får gärna återkomma till och förtydliga just den formuleringen eftersom den inte är alldeles glasklar. Regeringens politik bygger på att det ska finnas god mobiltäckning i hela landet med möjlighet till att såväl tala som att få snabba dataöverföringshastigheter. I dagsläget använder de allra flesta svenskar telefoner som är anpassade till de gamla standarderna GSM och 3G. Det är så pass många att vi nu kan se att de nät där GSM och 3G är utbyggt faktiskt har blivit överbelastade. I dag publicerade Dagens Nyheter en spännande genomgång av och ett test över olika mobiltelefoner och surfplattor. Genomgången pekar på att det kan skilja mycket i överföringshastighet beroende på vilken telefonmodell man väljer. Jag välkomnar verkligen sådana tester. Konsumenterna behöver få bättre information om vad telefonerna har att erbjuda så att de kan ta ställning inför ett köp. Det gäller alldeles oavsett om det skulle råka vara ett kylskåp, en tv eller i det här fallet en mobiltelefon. Med mer heltäckande information kan konsumenterna göra ett riktigt informerat val och se till att skaffa sig en mobiltelefon som funkar bättre utifrån förutsättningarna där de lever och bor. Det är för att stärka konsumenten som jag också arbetar för att vi ska få tydligare avtal, kortare uppsägningstider och en kostnadsfri upplåsning av SIM-kortslås efter att bindningstiden har gått ut. Just nu i dagarna har Post och telestyrelsen tillsammans med sina nordiska och baltiska motsvarigheter tagit initiativ till att begära en gemensam EU-märkning av mobiltelefonernas mottagningsegenskaper, vilket skulle vara bra. Då kan vi gemensamt i EU ställa krav på de globala mobiltelefontillverkarna att märka sina telefoner så att det framgår vilken mottagningskapacitet och täckningsegenskaper de har. Sammantaget kommer alla dessa initiativ att leda till att konsumenterna enklare kan välja en telefon som passar dem och som gör att de kan få uppleva såväl bättre täckning som snabbare överföring av datatrafik. Sedan har vi frågan om övergång till 4G. Kanske är den viktigaste faktorn för att täckningen och hastigheterna ska bli ännu bättre övergången till den mer moderna tekniken 4G. Då krävs förstås 4G-nät. Där är det precis som Eliza Roszkowska Öberg redogjorde för i sitt inlägg, nämligen att på landsbygden har täckningen för 4G på ett enda år gått från 10 procent av alla hushåll och företag till 79 procent i dagsläget. I hela landet finns i dag täckning med 4G-nätet för 93 procent av alla hushåll och företag. För att konsumenterna ska kunna använda 4G-nätet behöver de en telefon, en surfplatta eller ett modem som klarar av att använda 4G. Även där ser vi en fantastiskt snabb utveckling. Vid årsskiftet fanns det ca 240 000 abonnemang för 4G i Sverige. Året innan var det 30 000. Det är en kraftig ökning på närmare 700 procent på bara ett enda år. När Monica Green säger att utvecklingen går så långsamt undrar jag om inte en ökning på 700 procent på bara ett enda år en snabb ökning.
Herr talman! Om det vore så väl, Anna-Karin Hatt. Men Anna-Karin Hatt vet mycket väl att vi har diskuterat procenten fram och tillbaka i kammaren tidigare, och Anna-Karin Hatt har bedyrat att det finns 99,9 procent täckning i landet. Hon har sagt det om och om igen eftersom hon har litat på vad mobiloperatörerna har rapporterat till henne och PTS. Äntligen har ministern insett att det inte är så. Äntligen har ministern insett att det nu måste göras stickprov på vad operatörerna säger. Äntligen har ministern gett PTS i uppdrag att se till att nätet ska byggas ut efter vad marknaden har påstått att man har gjort tidigare. Ändå har ministern sagt att det är 99,9 procent. Nu står ministern här och pratar procent igen, som inte syns, som konsumenterna ute i landet inte har någon som helst nytta av. Hur många hundra procent det än är fråga om kanske ministern har nytta av dem, men konsumenterna ute i landet har ingen som helst nytta av de procent som Anna-Karin Hatt räknar upp. Problemet är att vi har tappat tid eftersom Anna-Karin Hatt inte har förstått att marknaden har gjort täckningskartor som inte har stämt med verkligheten. Hon har i stället förblindad sett till att marknaden säger det, och då är det så. Alltså har vi tappat tid och kraft som i stället hade kunnat koncentreras på att vidta de här åtgärderna betydligt tidigare. Jag beklagar att det tog så lång tid för Anna-Karin Hatt att förstå, men jag är glad att hon har gjort det nu. Gå dock inte i fällan med att stå här och räkna upp en massa procent en gång till! Verkligheten kommer alltid i kapp, Anna-Karin Hatt. Den här gången har Anna-Karin Hatt möjlighet att stämma i bäcken. Ska vi vara helt ärliga när det gäller kraven på operatörerna att rita om täckningskartorna har vi i själva verket inte vunnit någonting på det. Täckningskartorna borde inte ritas om så att de stämmer med verkligheten, utan det borde vara tvärtom. Det är verkligheten som ska vara utbyggd, inte täckningskartor som ska försämras. Det är naturligtvis så att vi som konsumenter ska vara aktiva och titta på hemsidor och överallt. Konsumenterna ska ha en stor kunskap för att kunna köpa rätt telefon och så vidare. Det är dock till syvende och sist ministern som kan ställa krav på marknaden för att konsumenterna ska klara sig i den djungel vi står inför. Ja, det är som vi alla tre här har sagt: Sverige ligger i framkant, och svenskarna är beredda att ta tekniksprång om och om igen. Vi vill nämligen ta till oss den nya tekniken, men då måste vi ha råd och hjälp. Folk i dag är väldigt trötta på att det inte fungerar - att man inte kan surfa och ringa med sin telefon och att det faktiskt har gått långsammare än vad marknaden påstod tidigare. Nu vet jag att flera marknadsaktörer har släppt pressmeddelanden om att de ska bygga ut och se till att vi tar nästa språng sedan jag ställde interpellationen. Men, Anna-Karin Hatt, jag rekommenderar dig att den här gången inte vara lika förblindad när det gäller marknaden och vad den säger!

Herr talman! Hur kan vi främja en ännu snabbare utbyggnad av infrastruktur för mobilkommunikation? Regeringens roll är att skapa bra förutsättningar, och här är tillgång till radiospektrum avgörande. Låt oss dock inte glömma att det är krävande användare som driver utvecklingen framåt. Det beräknas att videotittandet i smarta telefoner och surfplattor kommer att öka mobildatatrafiken med 60 procent per år fram till 2018, enligt Ericsson Mobility Report som presenterades i går. Den totala mängden datatrafik i mobilnäten väntas öka 12 gånger fram till 2018. Utbyggnaden av 4G-nätet kommer också att gynnas av fler 4G-anpassade telefoner - de behövs - och attraktiva tjänster och abonnemang som tillhandahålls av privata aktörer utifrån användarnas efterfrågan. Från vår sida behöver vi stärka den enskilda konsumentens ställning på mobilmarknaden. Här vill vi bland annat begränsa uppsägningstiderna hos teleoperatörerna och göra så att simkortslåsen automatiskt låses upp när abonnemangstiden har gått ut. Slutligen, herr talman, är det också viktigt med lokalt engagemang. Till exempel kommunerna kan göra mycket mer för att underlätta utbyggnaden av näten, och det är mycket viktigt att öka samverkan mellan de privata och de offentliga aktörerna.
Herr talman! Det är inte alldeles lätt att följa med i Monica Greens argumentation i den här debatten. Hon har nämligen interpellerat mig om 4G, men sedan väljer hon att i debatten bara prata om 3G och de fakta när det gäller 3G-nätens befolkningstäckning jag har redogjort för i en annan interpellation. Det är inte alldeles enkelt att hänga med i det. Om jag dock håller mig till det du verkligen har interpellerat om kan jag konstatera att du i din interpellation hävdar att övergången till 4G inte går särskilt fort. Tittar man på fakta kan man se att 93 procent av Sveriges hushåll och företag täcktes av 4G-nätet i oktober 2012. Året innan var siffran 48 procent. Andelen som täcks av själva nätet har alltså på bara ett år nästan fördubblats. Tittar man på landsbygden ser man att 4G-täckningen på bara ett år har gått från 10 till 79 procent av alla hushåll och företag. Nu är det sju månader sedan den mätningen gjordes, och sedan dess vet vi att många operatörer har rekordinvesterat. Bland annat har operatörerna nu i stor skala tagit 800-bandet i bruk, vilket kommer att ge väldigt bra förutsättningar för god 4G-täckning på landsbygden. Monica Green hävdar dock ändå att utvecklingen inte går särskilt fort. Jag håller inte med; siffrorna talar sitt eget, tydliga språk. Tittar man på vad operatörerna säger får man notera att Telia, en av våra stora operatörer, samma dag som jag presenterade regeringens tre uppdrag för bättre mobiltäckning meddelade en miljardsatsning som innebär att de redan 2014 kommer att bygga ut 4G-nätet till 99 procents befolkningstäckning och 90 procents yttäckning till 2015. Det är en jätteviktig satsning som jag hoppas att fler operatörer kommer att följa efter. Det kommer att ge oss bra 4G-nät. För att det sedan ska funka i praktiken behövs det dock telefoner, surfplattor och modem som kan använda 4G och är anpassade till det. Det är inget konstigt; vi har befunnit oss i precis den här typen av teknikskiften förut. Runt 2003-2004 var 3G-näten utbyggda - själva 3G-täckningen var utbyggd - men långt ifrån alla konsumenter hade 3G-klara telefoner. De följande åren efter 2003 och 2004 kom dock fler och fler 3G-telefoner ut på marknaden, och då hann mobilindustrin i kapp. Vartefter valde allt fler människor att gå över från GSM till 3G. Jag tror att både Monica Green och jag själva kommer ihåg första gången vi fick använda våra 3G-telefoner. Det är ingenting konstigt i att det här sker i flera olika steg. Först måste näten finnas där, sedan måste telefonerna komma och sedan måste konsumenterna välja att faktiskt byta ut sin gamla telefon mot en ny telefon. När de gör det kommer också den stora effekten att komma. Frågan går dock tillbaka till Monica Green, för Monica Green är uppenbarligen inte nöjd med detta. Jag undrar: Vad vill du göra? Vill du tvinga svenska folket att köpa nyare telefoner? Vill Socialdemokraterna ha en lagstiftning om att folk ska ha 4G-telefoner? Ska vi ha statliga annonskampanjer, eller har du några andra förslag? Uppenbarligen kräver du nämligen att vi ska gå in med politiska medel och inte bara kräva av folk att de ska ha möjlighet att fatta sina egna beslut utan också att de måste ha 4G-telefoner. Jag kan inte dra någon annan slutsats än det av ditt sätt att resonera i denna debatt.
Herr talman! Jag tänker inte raljera över saker som att tvinga folk att köpa 4G-telefoner; det får Anna-Karin Hatt stå och raljera över om hon tycker att det är lustigt. Jag menar att vi ska ge förutsättningar så att människor faktiskt efterfrågar den nya tekniken. Det är precis som Eliza säger: Det är klart att vi måste ha ett lokalt engagemang och att vi måste ha både offentliga och privata aktörer som samverkar. Sedan kommer vi dock till att Anna-Karin Hatt återigen snubblar på det här med procenten. Jag beklagar det. Jag drar liknelser med 3G-nätet och de faktiskt stora bristerna - vi har om och om igen förklarat för Anna-Karin Hatt de brister som har funnits och att hon förblindad tror på marknaden - och säger: Gör inte den tabben en gång till! Då svarar Anna-Karin Hatt med att säga: Ja, men titta, den och den operatören säger att de ska göra det och det! Min slutsats blir att Anna-Karin Hatt återigen är förblindad av att marknaden ska fixa det här. Vi socialdemokrater vill att vi ska ha fungerande telefoner i hela landet. Vi tycker inte att det är något konstigt med det, utan vi tycker till och med att det är väldigt rimligt att människor i hela landet ska kunna ha telefoner som fungerar. Anna-Karin Hatt påstår att jag skulle vilja tvinga folk att köpa 4G-telefoner, men så är det absolut inte. Jag vill att den möjligheten ska finnas, och då måste det också finnas ett bra engagemang och bra nät som gör att människor efterfrågar detta. När efterfrågan kommer finns det också risk för att människor blir missnöjda om det då inte fungerar.
Herr talman! Låt mig påminna om att den svenska regeringen var den första regeringen i Europa med att öppna 800-bandet för mobil kommunikation. Världens allra första 4G-nät över huvud taget öppnades i Sverige 2009. Nu byggs 4G-nätet ut rekordsnabbt. Tack vare att både konsumenterna och regeringen sätter ökad press på operatörerna meddelar nu operatör efter operatör att de kommer att öka investeringarna i sina nät. Det är mycket bra. Nu behöver vi också ha telefoner som kan använda 4G-näten och de nya frekvensbanden. Monica Green påstår att jag skulle vara förblindad av operatörerna, men jag har tvärtom tummen i ögat på operatörerna. För bara några veckor sedan fattade vi tre tydliga regeringsbeslut med uppdrag till PTS för att påskynda och underlätta utbyggnaden av mobilnäten i hela landet. Jag tror att var och en som har följt den här debatten nu väldigt tydligt märker att operatörerna lyssnar på de skärpta krav som vi ställer och att de agerar. I grund och botten tycker jag att det är jättebra. Om Telia nu bestämmer sig för att göra en prioritering och bygga ut sitt mobilnät så att det inom två år ska täcka 90 procent av Sveriges yta - någonting som vi inte är i närheten av i dagsläget - är det mycket bra. En bättre drivkraft för att människor ska ha argument för att gå över till den moderna och mer effektiva 4G-tekniken får man leta efter. Men sedan måste mobilindustrin utveckla telefoner som kan använda 4G, och vartefter som konsumenterna känner att den gamla telefonen är uttjänt och hittar argument för att 4G-nätet kanske fungerar bättre där man bor, rör sig och lever kan människor också fatta sina egna beslut om att teckna sig för 4G och köpa en sådan telefon. Den delen av makten ska ligga i konsumenternas händer och inte i mina eller Monica Greens händer.